Fru talman! Peter Persson har frågat mig hur jag avser att skapa bättre förutsättningar för unga att få jobb eller bli företagare samt hur jag ser på sambandet mellan sänkta ungdomslöner och sociala klyftor i Sverige. Ungdomsarbetslösheten är hög. Att bekämpa den är i dag en av regeringens viktigaste uppgifter. Ungas svaga förankring på arbetsmarknaden beror på flera faktorer. Framför allt är problemet strukturellt. Många unga är dåligt rustade för att komma i fråga för en anställning; de saknar rätt utbildning, erfarenhet och nätverk för att ta sig in på arbetsmarknaden. För vissa grupper av unga kan drivkrafterna till arbete behöva stärkas. Skattekilar och avtalsvillkor gör det dyrt att anställa, vilket hämmar efterfrågan på arbetskraft. Trösklarna blir höga in på arbetsmarknaden, vilket särskilt drabbar unga. Det behövs flera olika åtgärder för att få ned ungdomsarbetslösheten. Vår politik rymmer en bred ansats av åtgärder som stimulerar matchningen samt utbud och efterfrågan på arbetskraft, särskilt för dem som står längst från arbetsmarknaden. En väl fungerande grund och gymnasieskola är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förbättra arbetsmarknadssituationen för unga. Flera reformer inom utbildningssystemet har genomförts i syfte att förbättra studieprestationerna och öka genomströmningen. För att öka arbetskraftsefterfrågan har arbetsgivaravgiften för unga sänkts. Den sänkta mervärdesskatten vad avser restaurang och cateringtjänster kommer att skapa jobb i en sektor där många unga arbetar. Regeringen har dessutom introducerat jobbgarantin för ungdomar med syfte att unga ska få jobb eller söka sig till det reguljära utbildningssystemet. Nystartsjobb och möjligheten att anställa på tillfälliga kontrakt är ytterligare exempel på åtgärder som riktas mot unga. Det finns även i fortsättningen ett stort behov av olika åtgärder för att fortsatt föra Sverige i riktning mot full sysselsättning.

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Jag minns tydligt 2006, 2005 och 2004 när Anders Borg och Fredrik Reinfeldt vecka efter vecka talade om massarbetslöshet och utanförskap, och det handlade om miljoner människor. Nu har vi snart haft sex år med Borg och Reinfeldt vid makten. Det vi ser är en ökande arbetslöshet. Regeringen antar nu att vi kommer upp i runt 400 000 arbetslösa. Det är en explosion av antalet långtidsarbetslösa, och ungdomarna är svårast drabbade. 22,4 procent av ungdomarna beräknas enligt SCB i dag vara arbetsösa. Den grafik som DN publicerade för en tid sedan är skrämmande med arbetslöshetstal på som högst 34,5 procent i den kommun där jag själv som ung började jobba och fick både jobb och bostad. Det som dagens ungdomsgeneration känner är att de förvägras rätten till arbete, rätten till bostad och rätten till en egen inkomst och drömmar. Moderaterna utfäste sig att de skulle klara jobben. Det är ett stort svek, inte minst mot de unga, när vi nu ser effekten av er politik. Ni känner bara en åtgärd på alla samhällsproblem - skattesänkning, skattesänkning, skattesänkning. Det har inte skapat nya jobb, men det har skapat en annan sak, nämligen brist på resurser. Det gör att vuxenutbildningen har skurits ned från 142 000 platser till 86 000 platser i dag, och arbetsmarknadsutbildningen har skurits ned från 45 000 till 10 000 platser. Vi hörde också i den tidigare debatten att ni klipper 675 miljoner från gymnasieskolan. Regeringens politik har inte förmått att vända någon utveckling. Den har skapat en förstärkt spiral mot ökande arbetslöshet. Om Anders Borg talade om massarbetslöshet 2006, vad kan den då kallas i dag? Mass-massarbetslöshet? Jag tror att det egentligen finns en underliggande politik som inte Anders Borg talar så högt om men som andra talar om och som innebär att man vill skapa en annan arbetsmarknad. Det är en arbetsmarknad med lägre löner. Det var väl därför man klippte till mot trygghetssystemen med arbetslöshetsförsäkringen i första hand, för det vet man driver ned lönekostnaderna. Skattesänkningar är en sida av det myntet. Det är den enda åtgärd ni känner. Er brist på näringspolitik, på arbetsmarknadspolitik och på idéer utöver steril skattesänkningspolitik är ett svek mot landets unga, Anders Borg!

Fru talman! Jag lyssnade på Peter Persson med stort intresse, och jag vill fråga honom hur hans framställning här sammanfaller med eller strider mot Socialdemokraternas nya inställning till individens ansvar för att bli anställbar. Jag tycker att det är bra som togs fram i utkastet till politik häromdagen att man betonar individens ansvar för sin egen anställbarhet genom bättre utbildning och att det inte bara går att skylla på det anonyma samhället som en orsak till att man inte får jobb. Peter Persson säger här att ungdomarna förvägras rätten till arbete. Det uttrycket innebär ju att individen inte har något ansvar för att göra sig anställbar och att själv lägga manken till, till exempel genom utbildning. Min fråga till Peter Persson är: Hur ser du på den här inställningen som partiledaren och Magdalena Andersson har gett uttryck för om att även individen själv, ungdomarna, har ett ansvar för att bli anställbar? När man lyssnar på Peter Persson låter det som att det är alla andra och framför allt Anders Borg som ansvarar för att människor i unga år är arbetslösa. Men har de inget ansvar alls själva? Finns det ett svar på frågan om den enskildes ansvar från Peter Persson? Det är självfallet viktigt att individerna går ut gymnasiet - jag tror att vi är helt överens om det. Men varför är det då så många avhopp från gymnasiet? En viktig anledning, som vi tidigare hört Jan Björklund tala om, är inriktningen på att alla ska ha högskolebehörighet. Alla ska gå igenom en teoretisk utbildning, men alla kanske inte är lämpade, alla kanske inte orkar eller kan när de är i den åldern, mellan 15 och 20 år. De kanske borde komma igen senare. En viktig orsak till de många avhoppen från gymnasiet är den socialdemokratiska skolpolitiken. Den har i nästa led lett till en högre ungdomsarbetslöshet eftersom dessa personer inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Frågan är om det är möjligt att skriva ett kontrakt med en ung individ som går ut på att hon eller han ska genomföra gymnasieutbildningen när gymnasieutbildningen enligt Socialdemokraterna bör ha en inriktning, en utformning, som gör det nästan omöjligt för många av dem, de som är skoltrötta eller kanske har andra problem, att genomföra den typen av gymnasieutbildning. Det är erfarenheten av er skolpolitik, Peter Persson, den som ni fortfarande vill återvända till. Min andra fråga till Peter Persson är därför: Är det inte så att en ökad inriktning på att skriva kontrakt och den enskildes ansvar innebär att ni också måste vara beredda att reformera er gymnasiepolitik så att den bättre stämmer överens med problemelevernas problem så att de lättare kan genomgå en gymnasieutbildning? Där har vi en rot till ungdomsarbetslösheten som ni själva har skapat. Är ni beredda att reformera er på den punkten?

Fru talman! Jag tror att alla svenskar som slår på tv:n klockan nio på kvällen och tittar på SVT:s Aktuellt och på ekonomirapporteringen nästan kan uppfyllas av känslan av hjälplöshet när de ser rapporteringen från vår omvärld. Marknadsräntorna går upp och de går ned, konjunkturen och tillväxtsiffrorna världen över ser inte positiva ut. Dow Jones index och börserna i Tokyo, Shanghai och Hongkong går upp den ena dagen och ned den andra. Det finns en känsla av att det som händer i lilla Sverige och den situation vi lever i är kraftigt påverkad av hur situationen ser ut för den globala ekonomin och att det i någon bemärkelse är utanför vår kontroll att påverka hur effekterna från utlandet slår mot Sverige. Jag tror att de flesta svenskar inser att vi inte längre lever på 70-talet, utan vi lever i en global ekonomi där omvärlden påverkar oss och vi måste förhålla oss till omvärlden. I någon bemärkelse finns det ingen politik i världen som kan göra någonting åt att det kommer en finanskris, en statsskuldskris. Därmed inte sagt att vi i Sveriges riksdag inte kan påverka situationen i Sverige. Vi måste dock ha förståelse för att det som händer i omvärlden har vi inte möjlighet att ha inflytande över. Man kan fråga sig vad som är ett gott betyg för ett lands regering och en styrande majoritet. Om man tittar på Aktuellt och läser nyhetsmedierna kan man konstatera att världen över - i Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Italien och England - görs det drakoniska neddragningar i välfärden. Det finns massarbetslöshet, skenande statsskulder och sänkta pensioner. Det är en ganska tuff omställning för människorna i dessa länder, något som vi så gott som helt varit förskonade från. Vi har snarare haft en situation där vi trots krisen kunnat se en ökad sysselsättning i alla åldersgrupper. Vi har sett hur 200 000 människor som tidigare befann i bidragsförsörjning, i utanförskap, kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Det beror inte på att vi gjort tillfälliga satsningar - vilket vi i och för sig också gjort för att möta lågkonjunkturen, sådant som man bör göra i form av mer resurser till Arbetsförmedlingen, fler utbildningsplatser och ekonomiska stimulanser av olika slag - utan den grundläggande förklaringen, det som en regering verkligen ska bedömas efter, är att vi gjort strukturella reformer som inneburit att vi trots finanskrisen klarat oss mycket bra. Det har dels handlat om att hålla i statsfinanserna, dels och framför allt om att göra arbete lönsamt, att den som går till jobbet faktiskt får någonting för det i kontrast till hur det var tidigare då skillnaderna var små. Vi ser nu hur Socialdemokraterna sakta men säkert börjar svara på vissa frågor om vad deras politik handlar om. Vi fick häromdagen se en presskonferens där de redogjorde för sin politik med utbildningskontrakt och liknande - tillfälliga satsningar. Men vilka grundläggande strukturella satsningar vill Socialdemokraterna genomföra? Jag är beredd att slå vad om att när dagen är slut och Stefan Löfven presenterat sin politik kommer bidragshöjningar att vara kärnan i den politiken. Det är hela tiden undertonen när man hör Peter Persson och andra socialdemokratiska företrädare i riksdagens talarstol. Den stora och intressanta politiska striden står mellan de som vill att det ska löna sig att arbeta och de som vill att det inte ska göra det.
Fru talman! Som vanligt i debatter med Peter Persson kan det vara viktigt att påpeka att vi behöver ha en koppling till den verklighet och de fakta som gäller för Sverige. Det finns alltid en poäng med att redovisa hur det ser ut. Sverige har sedan 2006 haft en sysselsättningsökning bland ungdomarna på 65 000 personer. Det är en kraftig sysselsättningsökning. Peter Persson säger att han minns hur det såg ut 2002-2006. Det var högkonjunkturår med mycket stark tillväxt. Då ökade sysselsättningen för samma kategori med 3 000 personer. Det är alldeles tydligt att i vissa avseenden har regeringens politik fungerat. Långtidsarbetslösheten i Sverige och Danmark är den lägsta bland ungdomar i de europeiska länderna. Vi har långtidsarbetslöshet bland unga. Man ska inte förringa det problemet, men det måste ställas i proportion till övrigt. Vi har en väl fungerande samhällsmodell som klarat krisen bättre än de flesta. Tittar vi på tillväxttermer är nästan alla jämförbara länder i sämre skick än Sverige. Det gäller inte bara Grekland och Portugal utan även USA, Storbritannien, Italien, Frankrike, Danmark, Japan, Tyskland och Holland, som alla haft en sämre tillväxt än Sverige de senaste fem åren. De allra flesta av dessa länder har haft en betydligt större ökning av arbetslösheten och en betydligt svagare utveckling av sysselsättningen än vad Sverige upplevt. Peter Persson säger också att arbetslösheten ökar kraftigt i Sverige. Vi fick AKU i veckan. Arbetslösheten låg på 7,3 procent. Det är samma siffra som i höstas och ungefär samma siffra vid samma tidpunkt 2006. Sverige har under de senaste månaderna helt enkelt inte upplevt någon kraftig ökning av arbetslösheten. Trots fortsatt oro internationellt har arbetslösheten stått stilla i Sverige, och sysselsättningen har fortsatt att öka. Nu har vi en besvärlig tid framför oss, men det är så det ser ut. Det är viktigt att vi inte målar bilden av den svenska ekonomin i alltför mörka nyanser. Ungdomsarbetslösheten är vår akilleshäl. Vi har haft 20 år av hög ungdomsarbetslöshet, 20 år av olika försök att hantera problemet, försök som uppenbarligen inte varit tillräckliga. Peter Persson frågar i sin interpellation om vi borde överge den svenska modellen och i stället införa låglönejobb som i USA. Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att vi ska titta på de länder som varit framgångsrika. Vi ser tydligt att USA, Irland, Storbritannien och för den delen även Danmark haft en mycket kraftig ökning av ungdomsarbetslösheten under den här krisen. De har, som Peter Persson nämner i sin interpellation, omfattande låglönejobb som trots att ekonomin vuxit inte gett människor en bra plats i tillvaron. Det är klart att det finns andra länder vi kan titta på. Tyskland, Holland och Österrike har klarat av att ha en ungdomsarbetslöshet som under hela 20-årsperioden legat väsentligt lägre än Sveriges. Det är inte samhällen som på något avgörande och dramatiskt sätt skiljer sig från Sverige. De har fackföreningar, välfärdsstat och kollektivavtal. De har haft en god utveckling av tillväxten i övrigt. Nu pågår ett mycket välkommet samtal mellan fack och arbetsgivare både i avtalsrörelsetermer och mer strukturellt beträffande vad man kan göra för att vidga vägarna för unga människor in på arbetsmarknaden. Vad kan vi göra för att öppna för färdigutbildningar? Både Metall och Handels har tittat på det. Vi måste komma åt akilleshälen. Vi måste få ned trösklarna för att anställa. Vi måste förbättra utbildningssystemet. Vi måste se till att fack och arbetsgivare tillsammans tar ansvar för dessa frågor så att det ute på arbetsplatserna i både kommuner och privata företag finns vägar in för unga människor. Det tycker jag att vi gemensamt i Sverige borde arbeta med för att underlätta det hela.

Fru talman! Debatterna här i kammaren om regeringens politik börjar bli en smula förutsägbara. Man vill inte diskutera vad som händer i vårt land och regeringens misslyckanden, utan man tar sig till Grekland eller Tokyo eller pratar om någonting helt annat, som Statistiska centralbyråns tidigare årsböcker. Vad det handlar om, Anders Borg, är ditt ansvar här och nu för att ungdomsarbetslösheten har fördubblats och för att arbetslösheten kraftigt ökat, inte minst långtidsarbetslösheten. Jag konstaterar att du inte har några andra svar på frågorna än de som hela tiden levereras. Allt handlar om sänkta skatter. Jag vill påstå att det socialdemokratiska förslag som nyligen presenterades om ett utbildningskontrakt för ungdomar under 25 år kommer att bli en politik som lyfter många ungdomars möjligheter anpassat till deras situation. De vill kanske jobba halvtid och studera halvtid, kombinera praktik och utbildning eller få utbildning på heltid. De ska få studiestöd för detta. Vi vet att den grupp som är mest åtkomlig för arbetslöshet är de som inte har fullgjord gymnasieutbildning. Ju mer utbildning man har, desto bättre förutsättningar har man på arbetsmarknaden. Det finns en sak som gör mig mycket upprörd i diskussioner om arbetslöshet: när man försöker skuldbelägga den arbetslösa. Jag känner många ungdomar som är arbetslösa eller har tillfälliga jobb. De får provjobba - jobba en vecka eller två veckor gratis och visa vad de går för. Det är ett brutalt utnyttjande av ungdomars arbetslöshet. Eller också kan de få erbjudande om att jobba tio timmar i veckan. De ska då ha mobilen på och får ett sms när kunderna kommer eller lastbilen ska lossas. Vi håller på att skapa en brutaliserad och söndertrasad arbetsmarknad, särskilt för de unga. Det är massarbetslösheten som tvingar fram denna situation. Det yttras i debatten av Anders Borgs frekventa medhjälpare att det ska vara lönsamt att arbeta. Två av ministrarna som ska medverka i den samlade politiken för att skapa jobb, näringsministern och utbildningsministern, är ute och talar om sänkta ungdomslöner rakt av eller sänkta ingångslöner. Det ska löna sig att arbeta. Ni har misslyckats med arbetslösheten. En del av er försöker skuldbelägga de arbetslösa och hävda att det är deras fel, med en undertext: Det är de som inte vill arbeta. Jag har inte den människosynen. Jag tror att det är ytterligt få av dessa människor i vårt land som inte längtar varje dag efter att ha samma möjlighet som de flesta andra att ha ett jobb att gå till och en egen lön att leva på. Så blir man både tryggare och friare. Det är detta ni förvägrar en hel ungdomsgeneration, ty den enda politik ni känner är sänkt skatt, och den verkar inte mer än som neddragningar på ungas möjligheter.

Fru talman! Jag frågade om Peter Persson har någon åsikt över huvud taget om huruvida det är den förda socialdemokratiska skolpolitiken som orsakat att så många hoppar av gymnasiet och om han är beredd att eliminera denna orsak till de många avhoppen och därmed arbetslösheten för ungdomar. Peter Persson nämnde ingenting om det i sitt anförande. Han har inget svar på den frågan. Jag tror att kombinationen av kontraktsskrivande, som jag i och för sig har en del sympati för, och att man bibehåller den socialdemokratiska synen på hur ett gymnasium ska vara ensidigt inriktat på högskolebehörighet är en döbelnsmedicin som kommer att höja arbetslösheten bland unga. Det är intressant när Peter Persson säger att partiets egen politik, att man har ansvar för sin egen anställbarhet, som partiledaren och Magdalena Andersson har skrivit i tidningen och haft pressträff om, är att skuldbelägga den enskilde. Det är tydligen det som vi kommer att höra framöver från partivänstern inom Socialdemokraterna: att man skuldbelägger de unga. Det är innebörden av vad Peter Persson säger. Att skriva kontrakt och ställa krav är att skuldbelägga de unga, så att de känner skuld för att de inte är anställbara. Det var intressant, men lite dystert, och en väldigt destruktiv inställning. Peter Perssons stora skräck i livet är sänkta skatter. Det gör att jag kan förstå varför ni vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Det kommer att öka arbetslösheten bland unga rejält. Men det kanske är det viktigaste att man höjer skatten, snarare än att man tänker på de ungas arbetslöshet.
Fru talman! När man debatterar med Peter Persson här i kammaren blir det mer och mer förutsägbart. I nästan varje återkommande debatt låtsas Peter Persson att omgivningen och omvärlden inte finns, att det som händer med finanskris och statsskuldskris inte äger rum eller att vi står opåverkbara. Men sanningen är, precis som framhållits tidigare, att det inte finns någon politik i världen som kan förskona oss helt från omvärldsförutsättningarna. Det man kan göra är att möta krisen med direkta satsningar på fler utbildningsplatser, ge Arbetsförmedlingen mer resurser och på andra sätt stimulera ekonomin. Det har vi gjort. Men det som långsiktigt spelar roll och är den främsta förklaringen till att det går bättre för Sverige kontra omvärlden är strukturella reformer, och den här regeringen har kanske gjort de strukturella reformer som påverkat svensk arbetsmarknad allra mest under de senaste 30 åren. Det handlar om att det ska bli lönsamt att arbeta. Vi stimulerar en framväxande tjänstesektor med RUT och ROT och nu senast, för bara några månader sedan, en sänkt restaurangmoms som förhoppningsvis skapar nya jobb i en sektor där väldigt många ungdomar jobbar. Det handlar också om att reformera utbildningsväsendet, som Carl B Hamilton var inne på. Socialdemokraterna arbetade aktivt för att förstöra det och göra så att många ungdomar inte blev anställbara. Vi har fått lite besked nu från Socialdemokraterna - väldigt lite, men ändock besked. Det handlar om att införa någonting som vi i princip redan har, något som de kallar utbildningskontrakt. Men den intressanta frågan är de strukturella reformerna. Jag är beredd att sätta mycket pengar på att det när Stefan Löfven börjar svara på de frågorna kommer att handla om att dubbla skatterna och höja bidragen. Då kommer vi att ta debatten, och då kommer det att bli svårt att ge svaren. Men välkommen till valrörelsen, Peter Persson! Nu är det dags att börja svara på frågor, och svenska folket kommer inte att gilla dina svar.
Fru talman! Åter när Peter Persson får stå i talarstolen är Sverige ett land i sönderfall där allt försämras. Låt oss nyansera detta lite grann! Vi fick arbetskraftsundersökningen i veckan. Det är Statistiska centralbyråns senaste uppdaterade statistik. Den säsongsrensade arbetslösheten ligger där på 7,3 procent. Det var oförändrat under hela hösten, och det är ungefär den nivån vi upplevde under 2006. Samtidigt ser vi hur andra länder har arbetslöshet, och vi behöver verkligen inte gå långt bort. Vi behöver bara åka över Sundet och titta på Danmark där arbetslösheten har ökat mycket kraftigt. Vi behöver bara titta på de allra flesta europeiska länder där arbetslösheten har ökat mycket kraftigt, där tillväxten varit sämre och sysselsättningen svagare. Vi har 200 000 i ökad sysselsättning sedan 2006. Vi har ett utanförskap som har minskat dramatiskt. Väsentligt färre personer är beroende av sjukbidrag och förtidspensionering och väsentligt fler personer som försörjer sig på eget arbete. Det skulle ju kunna finnas ett mått av erkännande från Socialdemokraterna att Sverige har klarat krisen väl, att vi trots en kris som i bnp-termer är lika allvarlig som depressionen står med en arbetslöshet som i början av detta år ligger på i princip samma nivå som 2006. Det vore också klädsamt om Socialdemokraterna kunde göra någon typ av analys av vad ungdomsarbetslösheten beror på. Huvuddelen av den tid då Socialdemokraterna regerade hade vi hög ungdomsarbetslöshet. Man lämnade ifrån sig en ungdomsarbetslöshet som var tvåsiffrig efter ett långt regeringsinnehav. Vi vet vilka problemen är. Det är för mycket lagar, avtal och skatter, som gör att det är dyrt att anställa unga människor. Vi vet att det är dyrt att anställa och att arbetsgivarna därför blir osäkra och känner att de inte vågar pröva nya krafter. Vi har försvagade drivkrafter alltjämt. Kombinationen av inkomstskatter och bidragssystem gör att det knappt lönar sig att arbeta för många människor i detta land. Vi har ett utbildningssystem som i sina överakademiska ambitioner har drivit fram en utslagningsmekanism i stället för att ge människor trygghet för arbetslivet. Det här behöver vi göra någonting åt. Vi behöver tillsammans med kommuner, fack och arbetsgivare se över utbildningssystem, se över avtalsstrukturer, se över skatter och avgifter som gör att vi breddar vägarna in i arbetslivet. Det är den uppgift som Sverige borde ta tag i, så att vi kan säkra att vi inte får ytterligare tio år av hög ungdomsarbetslöshet. Och det recept Socialdemokraterna förespråkar kring ungdomsarbetslösheten, varför vill Peter Persson aldrig tala om det? Det är en fördubbling av arbetsgivaravgifterna, som för en normal Icahandlare eller en restaurang skulle innebära hundratusentals kronor i höjd skatt. Det finns ingen tvekan bland ekonomerna om vad det innebär att man höjer skatterna med 15 procent i arbetsgivaravgifter på ett och två års sikt. Det är en dramatisk försämring av sysselsättningen. Det är en kostnad som för näringslivet motsvarar ungefär lika mycket som en hel avtalsrörelse, och i detta fall läggs den bara på anställda under 25 år. Man lägger bördan av vad som motsvarar nära nog en hel avtalsrörelse på unga människor, utan att det på något sätt finns några snabba vägar i den socialdemokratiska politiken att dramatiskt förändra utbildningssystemet. Det har man inte några förslag till, inga åtgärder som på ett dramatiskt sätt skulle ändra situationen för unga människor. Däremot skulle man omedelbart lägga på en jättekostnad. Det vore klädsamt om Socialdemokraterna åtminstone till unga människor sade: Vi anser att ni ska vara arbetslösa. Vi anser att ni inte behöver några jobb. Vi anser inte att det är viktigt med full sysselsättning. Det är ju det som är kärnan i den socialdemokratiska politiken, och det kunde man väl tala om för väljarna. Det kommer åtminstone vi att försöka bidra till att det sker fram till valrörelsen.
Fru talman! Det är med förvåning jag noterar Anders Borgs nonchalans och totala brist på idéer. Jag bara noterar att 22 procent av ungdomarna är arbetslösa, att 400 000 människor i vårt land är arbetslösa, att arbetslösheten har ökat under sex år med Borg, när det var er viktigaste fråga att lösa. Jag undrar: Med dina teorier, varför är ungdomsarbetslösheten så extremt hög? När de har en obefintlig arbetslöshetskassa och så dåliga arbetsförhållanden skulle ju rimligen ungdomsarbetslösheten vara mycket mindre med din ekonomiska teori, som också omfattar Hamilton. När man försöker påstå att socialdemokrater har skilda uppfattningar vill jag säga: Vi har en regering där någon inte vill sänka löner och andra vill sänka löner, där någon vill ha en inriktning på näringspolitiken, men det blir inte någon över huvud taget. Socialdemokraterna håller sig alltid med dugliga ledningar. Jag ser verkligen fram emot att Carl B Hamilton efter 2014 får interpellera finansminister Magdalena Andersson och då försöka få svar på frågor. Det är en missuppfattning att det är mig man ska interpellera. Jag har interpellerat Anders Borg om ungdomsarbetslösheten, och jag har inte fått några svar. Däremot har jag kunnat presentera socialdemokratiska förslag som kommer att omfatta kanske 20 000 ungdomar och ge dem möjlighet till jobb, praktik och utbildning. Det är framför allt det som har försvunnit, för ni fick skära i vuxenutbildning och i arbetsmarknadsutbildning för att finansiera de gigantiska skattesänkningarna.

Fru talman! Sverige står inför en tung och betydelsefull uppgift, och den är att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Under två decenniers tid har omkring var femte ung människa varit arbetslös. Det är naturligtvis ett stort problem för Sverige. Och vi måste vara ärliga om vad det beror på. Det är en inneboende del i den svenska modellen att kombinationen av höga skatter, kostsamma avtal och omfattande anställningsskydd gör att arbetsgivare drar sig för att anställa människor och att de är osäkra på produktiviteten. Man väljer hellre den kända och prövade arbetskraften än den okända. Vi har ett utbildningssystem som inte har den lärlingsmodell som vi ser i Österrike, Tyskland, Danmark och Holland som har fungerat väsentligt bättre för att ge människor en god start i livet. Vad ska vi göra åt det här? Enligt min uppfattning är det ett brett samhällsproblem som ska mötas brett. Vi måste förbättra utbildningssystemet. Vi måste få det lärlingssystem som regeringen har lagt på plats att fungera. Vi måste få kvalitet i praktiken inom de praktiska utbildningarna. Det kan inte vara så att det är bara två tredjedelar som upplever att de får den praktik som alla borde ha. Vi måste få samtal med fack och arbetsgivare där man väger av hur vi ska få bredare vägar in utan att för den skull byta ut den svenska modellen mot amerikanska låglönejobb. Det är de stabila europeiska länderna med väl fungerande utbildning och starka arbetsmarknader, som Tyskland, Holland och Österrike, som klarat av att hantera den här frågan. Det är dem som vi ska lära oss av, och det är dem som vi ska hitta vägar gemensamt med. Den politik Peter Persson står för, med en dramatisk skatteläggning på unga människor, skulle ha tragiska konsekvenser, för den skulle bara göra det ännu dyrare att anställa och göra ännu fler unga människor arbetslösa. Det är inte en politik som är bra för Sverige.